Fru talman! Matilda Ernkrans har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att tillse att föräldrar kan lita på att de kan få ekonomisk ersättning med tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn. Tillfällig föräldrapenning ska ge föräldrar ekonomiskt stöd när barn blir sjuka eller när deras ordinarie vårdare blir sjuk och föräldern därför behöver avstå från sitt förvärvsarbete. Regeringen är därför angelägen om att denna förmån ur ett legitimitetsperspektiv inte används felaktigt. I syfte att hindra ett missbruk av tillfällig föräldrapenning gäller från och med den 1 juli 2008 att en förälder, för rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt tolv år, med intyg eller på annat sätt ska styrka barnets frånvaro från förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola där barnet normalt vistas. Den som vill ha en socialförsäkringsförmån hade i princip redan före den 1 juli 2008 en bevisskyldighet för att han eller hon uppfyller förutsättningarna för denna förmån. Jag vill avslutningsvis informera Matilda Ernkrans om att regeringen inför genomförandet av den nya bestämmelsen var väl medveten om att det i vissa undantagsfall inte går att upprätthålla något krav på att barnets frånvaro ska styrkas. Därför infördes också en regel om att kravet på att styrka barnets frånvaro från förskola eller liknande inte gäller om det finns särskilda skäl för att ändå betala ut tillfällig föräldrapenning även om barnets frånvaro en viss dag inte har styrkts vare sig med intyg eller på annat sätt. Självklart kommer regeringen att följa de nya reglerna, precis som vi alltid gör när nya bestämmelser införs.

Fru talman! Jag hoppas att du, Cristina Husmark Pehrsson, som är ansvarig minister, nu inte bara ser mig, en ganska arg oppositionspolitiker och socialdemokrat. Jag hoppas att du också ser alla de föräldrar som står vid min sida, som har vänt sig till mig med sin oro och sin ilska. Jag har träffat dem i Hallsberg, i Kumla, i Örebro, i Askersund, i Nora, i Stockholm, i Huddinge, i Borlänge - i hela Sverige. Det är föräldrar som är bekymrade och upprörda över införandet av ett VAB-intyg och vad det har gjort för deras möjligheter att vara hemma för vård av sjukt barn. Vi socialdemokrater var redan tidigt mycket kritiska till det här VAB-intyget. Vi tycker att det bara är ett ökat byråkratiskt krångel, och vi tycker att det blir alltmer orimligt ju längre tiden går. Bland annat har Försäkringskassan fått en ökad administrativ börda. Och vi funderar över när föräldrar med snoriga barn blev problemet? Är det verkligen rätt att förskole och skolpersonal får leka poliser i fråga om föräldraförsäkringen i stället för att lägga den tiden på barnen i barngruppen? Utöver den kritik som redan är känd och som vi redan har framfört visar det sig nu att VAB-intygens införande faktiskt har inneburit att man har beskurit föräldrars möjlighet att få ersättning vid vård av sjukt barn. I praktiken finns det nämligen ingen som skriver intyg för barnen om barnen blir sjuka under inarbetade semesterdagar och inte heller om intyget lämnas ut för sent. Jag är fullständigt övertygad om att varje förälder vill det bästa för sina barn. När barnen blir sjuka är man alltid lite orolig, även om det bara är en vanlig förkylning. Möjligheten att med ersättning via tillfällig föräldrapenning vara hemma från sitt arbete för att vara med sina sjuka barn är väldigt viktig för mig. Av den anledningen ställde jag också den här interpellationen. Svaret jag får är att ministern inte är redo att ta några initiativ för att tillse att föräldrarna faktiskt kan lita på att de får en ekonomisk ersättning med tillfällig föräldrapenning när de vårdar sina sjuka barn. Därför måste jag ställa en fråga. Låt mig ge ett exempel! En familj har tre veckors inarbetad semester. I familjen finns två barn. Båda barnen blir sjuka i influensa, som smittar ganska lätt. Föräldrarna får ingen ersättning för de dagar då de har sina sjuka barn hemma under sin inarbetade semester eftersom det inte är någon som skriver ett intyg för de här barnen. Detta är hårt arbetande föräldrar som har avstått löneutrymme för att kunna ha en föräldraförsäkring som man kan lita på. Det handlar om att man ska kunna avstå från sitt arbete för att vara hemma och vårda sjuka barn. Är det rätt att de här föräldrarna inte får några pengar?
Fru talman! Jag tycker att det är lite underligt att vi ska undanta en hel grupp, i det här fallet föräldrar, och att de inte ska behöva lämna något intyg och styrka att de har varit borta, till exempel från sitt arbete. Ska en person som går till doktorn en gång varannan vecka inte behöva styrka det med ett sjukintyg till Försäkringskassan för att få ut ersättning? Jag förstår inte varför några, i detta fall föräldrar, ska slippa undan att visa att de har fått ett löneavdrag och därför vill ha en ersättning från försäkringen. Jag tycker inte att det legitimerar sjukförsäkringen. Det finns många undantag när man slipper krav på intyg: när barnet har ferier, när barnet går i skolan och blir sjukt strax innan lovet men fortsätter att vara sjukt under lovet om det redan finns intyg från läkare eller sköterska, om föräldern på annat sätt kan styrka barnets frånvaro när föräldrar inte råder över en situation där det finns hinder att få tag på ett intyg, om barnet vanligen vistas hos släkting eller annan person som tar hand om barnet. Det finns en mängd undantag som kan ge stöd och hjälp. Jag vill ha det bekräftat: Kommer Socialdemokraterna att ta bort VAB-intyget? Jag vill ha ett ja eller nej på det. Under den förra interpellationsdebatten sade Socialdemokraterna: Vi kommer att avskaffa VAB-intyget. Det vill jag ha svar på. Det handlar om 4 miljarder kronor och en grupp personer, i detta fall föräldrar som inte ska behöva visa att de har varit frånvarande från sitt arbete för att ta hand om sjukt barn. Det är viktigt för föräldrar att få veta om ni tänker ta bort det. Däremot tänker jag fortsätta att följa reformen och se om vi kan göra det enklare för föräldrar att meddela, enklare att lämna in ett intyg, om intygets utformning kan bli ännu bättre, och så vidare. Det ligger i sakens natur att vi kommer att arbeta med det, och jag vet att Försäkringskassan tittar på intygets utformning. Men jag tänker inte bidra till att ta bort ett intyg som visar att man har varit frånvarande och därför har rätt att hämta hem pengar från sjukförsäkringen, det vill säga skattebetalarnas inbetalda pengar. Det handlar om att de används på ett rätt och riktigt sätt. Jag fick en levande beskrivning av hur många föräldrar som står bakom. Då kan jag säga att den underhandsinformation jag har från Försäkringskassans utvärdering visar att allmänheten inte tycker att det är besvärligt. 90 procent av intygen kommer nu in i tid. De är riktigt utformade. De är rätt utformade. Det tar inte så lång tid att se över intygen, för de skannas, och de är rätt ifyllda. Föräldrar har lärt sig. Det är en rutin. Till och med utredningen nu från Försäkringskassan visar att förskolan tycker att det här är mycket bättre än att Försäkringskassan ringer upp och kontrollerar, kanske flera veckor efteråt. Så vi har lite olika bilder. Min övertygelse är i alla fall att jag inte tänker medverka till att ta bort intygen, däremot att kanske göra dem bättre.
Fru talman! Det känns bra men samtidigt sorgligt att ministern så klart och tydligt här uttrycker att hon minsann tänker vara garanten för att föräldrar som den enda gruppen i det här samhället ska fortsätta att få dubbelintyga för att få ut sina pengar från en social försäkring som de själva har avstått löneutrymme för att finansiera. För så är det. Föräldrar är för den borgerliga regeringen det stora problemet. De är de stora fuskarna, och de är de enda som ska dubbelintyga för att få ut pengarna från försäkringen. Det gäller ingen annan grupp. Faktum är att du intygar först på blanketten från Försäkringskassan att du på heder och samvete lämnar uppgifter som är riktiga. Sedan är föräldrar den enda grupp i Sverige som måste ha ett intyg till, ett intyg från förskolan eller skolan om att barnen faktiskt har varit frånvarande den dag man söker ersättning för. Det är jätteskönt att höra att den borgerliga regeringen tar ett så klart och tydligt ställningstagande mot Sveriges föräldrar. Jag kan berätta att en rödgrön regering ledd av socialdemokrater kommer att avskaffa VAB-intyget. Det finns mycket bättre, effektivare och mer rättssäkra sätt att se till att våra försäkringar används på ett rätt och riktigt sätt. Det kanske kan vara idé att prata med generaldirektören för Försäkringskassan. Hon har i dag på förmiddagen informerat oss om att om det lämnas in en blankett om att man ansöker om ersättning med tillfällig föräldrapenning och det inte finns något intyg med avskrivs efter en tid det ärendet. Det kan vara bra att prata med generaldirektören som ska sköta det här om du nu känner dig trygg med att man kan få ut pengar även om man inte har något intyg. Jag känner mig absolut inte lika trygg med det. Och jag fick inte svar på frågan. Anser ministern när det gäller föräldrar som under sin inarbetade semester får sjuka barn där hemma att det är rätt att de inte ska få några pengar från den föräldraförsäkring som de själva har avstått löneutrymme för att finansiera? Jag vill återkoppla till att ministern inte tänker ta några initiativ. Du är nöjd med sakernas ordning. Jag får bära med mig det till de föräldrar som hör av sig till mig så får väl du prata med de föräldrar som hör av sig till dig. Jag inser nu att det här inte längre handlar om föräldrar och barn eller fusk. Det handlar om ideologi. Jag har haft svårt att förstå när föräldrar med snoriga ungar blev det stora problemet och att de som enda grupp skulle tvingas dubbelintyga för att få del av en socialförsäkring. Jag har haft svårt att förstå varför hårt arbetande föräldrar med sjuka barn ska beskäras sin rätt och möjlighet att få del av en försäkring som de själva har finansierat med avstått löneutrymme för att de ska kunna avstå från sitt arbete och vara hemma med sina sjuka barn. Jag förstår nu att det handlar om ideologi. Jag skulle bli glad om den moderata ministern kunde erkänna att det handlar om ideologi. Det handlar om att effektivt beskära människors möjlighet till socialförsäkring. Ni gör det med sjukförsäkringen, effektivt genom att lägga in en stupstock. Människor skrivs ut ur försäkringen, oavsett om de är friska eller sjuka. Ni gör det med föräldraförsäkringen med VAB-intygen. Föräldrar kan inte längre lita på att de får ersättning via försäkringen när de är hemma med sina sjuka barn. Det handlar om ideologi. Det handlar om att du inte vill ha ett välfärdsland med generella socialförsäkringar, med standardtrygghet och som bygger på en inkomstbortfallsprincip. Erkänn det nu, ansvarig minister!
Fru talman! Matilda Ernkrans har rätt i en sak. Det handlar om ideologi. Det handlar om att jag vill värna skattebetalarnas pengar så att de inte betalas ut på ett felaktigt sätt. Det är min ideologi. Min ideologi handlar också om att jag tycker att det är rättvist att man om man är borta och får ett löneavdrag och ska hämta hem pengar från vårt trygghetssystem ska visa att man har rätt till det. Det är min ideologi, och det är Moderaternas ideologi. Det kallas för en ansvarsfull politik. Jag beklagar om Matilda Ernkrans ser det som ett problem. 4 miljarder kronor ska inte behöva kontrolleras i statens budget, säger Matilda Ernkrans. Ni kommer att avveckla detta. Ni vill också införa stickprovskontroller igen. Jag kan inte i min vildaste fantasi tänka mig något mer rättsosäkert än när Försäkringskassan ringer upp bakom ryggen på föräldrarna. Så var det under er tid. Man ringde upp till arbetsgivare och förskolor och frågade: Var Lisa Larsson borta den 4 oktober? Så ska man se efter, och Lisa Larsson, mamma, har ingen aning om att man efterforskar hennes situation den 4 oktober. Ni vill ta bort VAB-intygen, ta bort kontrollen över 4 miljarder. Ni vill låta människor ha fri tillgång till föräldrapenning vid vård av sjukt barn, och ni vill minska rättssäkerheten genom att i stället införa stickprovskontroller. Ni säger att det är ineffektivt med VAB-intyg. Nej, det är det inte. Nu kommer 90 procent in inom en vecka. Ni säger att det är dyrt. Nej. Försäkringskassan säger själv att stickprovskontrollerna kostade lika mycket. Dessutom är det mer rättssäkert nu. Ni säger att det är krångligt. Det tycker inte Försäkringskassan. I underhandsinformation från tjänstemän på Försäkringskassan säger de följande: Försäkringskassans uppfattning är att förskolan tycker att intyget är bättre än när Försäkringskassan ringer och stör verksamheten. Försäkringskassan har haft kontakt med många förskolor. De säger vidare: Allmänheten klagar inte på intyget mer än att man tycker att det känns omodernt med pappershantering. Det är jag beredd att titta på. Men jag kommer inte att vika - så länge jag kan bestämma - från att ska man hämta hem pengar från vårt trygghetssystem ska vi också se till att legitimiteten är kvar i det trygghetssystemet. Det betyder att det betalas ut rätt ersättning till rätt person. Jag tycker inte att det är krångligare. En genomsnittsförälder är borta mellan tre och åtta dagar om året. Det finns många som går till sjukvården mycket oftare. Jag förstår inte varför föräldrar ska slippa visa ett intyg som ger dem rätt att hämta hem ersättning. Det ska en gammal person göra som kanske behöver gå till doktorn varenda vecka för att få sina intyg. Vad är det som gör att den gamla damen som går till doktorn ofta ska ha sjukintyg, men inte en förälder vars barn är borta tre till åtta dagar? Det verkar som om Matilda Ernkrans talar i egen sak.
Fru talman! Det som ministern säger är ju inte sant. Den gamla damen som går till vården behöver inte ha ett intyg från första dagen för att hon ska få ut pengar från en eventuell sjukförsäkring. Det ministern säger är inte sant. Föräldrar är den enda grupp som måste dubbelintyga från dag ett för att eventuellt få ut pengar från en socialförsäkring som de själva har avstått lön för att finansiera. Självklart ska människor visa att de har rätt till försäkringen. Självklart ska vi ta ansvar för socialförsäkringarna så att människor får rätt ersättning i rätt tid och för att försäkringarna inte missbrukas. Det behöver inte en moderat socialförsäkringsminister tala om för en socialdemokrat. Vi har varit med och byggt upp de här systemen. Vi har varit med och byggt upp den här modellen. Vi kommer att vara de första att se till att socialförsäkringssystemen fungerar som de ska fungera. Man får ju de svar man frågar efter. Du får väl luta dig mot Försäkringskassans generaldirektör och nöja dig med det du får skrivet på ett papper. Om man sitter med ansvar, som den här regeringen nu gör, har man skyldighet att själv ställa frågor om det man inte har svar på. Hur kommer det sig till exempel att antalet omprövningar har mer än fördubblats det senaste året när det gäller avslag från Försäkringskassan? Hur kommer det sig att generaldirektören inte ens kan svara på hur många avslag som leder till omprövning? Hur kommer det sig att Försäkringskassans generaldirektör inte ens vet hur många av dem som berör VAB-intygen? Det handlar om ansvar. Det är fantastiskt att ministern redan har lämnat över regeringsmakten till oss. Jag tar tacksamt emot den 2010, men jag tror att vi måste ha ett val först. Ministern beskriver exakt vad vi ska göra med politiken. Ta ansvar för din egen politik och ge svar till föräldrarna. Är det rätt att de med inarbetad semester inte får några pengar när deras barn är sjuka? Ska deras rätt till föräldraförsäkring beskäras?
Fru talman! Som vanligt när Socialdemokraterna kommer upp i talarstolen och inte har någon lösning börjar de med politisk retorik och anklagar regeringen. Jag värnar sjukförsäkringen. Vi har genomfört den största reformen någonsin. Vi vill hjälpa människor. De ska inte gå i passiva insatser och bli förtidspensionerade mot sin vilja - 140 personer om dagen. Låt mig påminna om den rapport som Anna Hedborg har lämnat från en utredning som ni själva tillsatte. Den sade att sjukförsäkringen under er tid var ett hyckleri. Nu ska jag inte frångå ämnet mer, men det är det som Socialdemokraterna har gjort i hela debatten. Vi vill ge människor stöd och hjälp i tid. Vi vill också värna sjukförsäkringen, och vi vill värna föräldraförsäkringen. Jag vill verkligen se till att människor får sin ersättning i tid också när de är hemma och vårdar sjuka barn. Socialdemokraterna har föreslagit att intyget ska komma från arbetsgivarna. Jag kan inte förstå hur arbetsgivarna ska kunna intyga att barnet är borta från dagis. Det är nämligen det sjuka barnets frånvaro från dagis som medger att föräldrarna är hemma och vårdar sjukt barn och därför får ersättning. Jag är beredd att titta på intyget. Jag är beredd att titta på hur vi kan modernisera det och göra det bättre. Låt oss titta på de förslag som finns. Jag tycker fortfarande att det är självklart att det ska finnas ett intyg från föräldrarna om de vill hämta hem pengar från våra trygghetssystem. Låt oss titta på intygets utformning.